Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att det ska upprätthållas en väl fungerande tågtrafik på Ostkustbanan. Jag håller med Hans Stenberg om bedömningen av Ostkustbanans stora betydelse och vikten av att tågtrafiken fungerar väl mellan Stockholm och Sundsvall. Under senare år har efterfrågan på spårkapacitet på Ostkustbanan ökat påtagligt på grund av att allt fler vill resa och transportera gods. Den förbättrade persontrafiken på järnväg har till exempel lyckats konkurrera mycket väl med flygtrafik längs Norrlandskusten upp till och med Sundsvallsregionen. Denna positiva utveckling sätter dock fokus på de brister som Ostkustbanan har. Det är speciellt brist på kapacitet och framkomlighet mellan Gävle och Sundsvall där banan är enkelspårig. Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 föreslagit en närtidssatsning som innebär att projekt successivt kan startas under 2009 och 2010. Vissa av dessa finns på Ostkustbanan. Exempelvis kan Banverket sätta i gång med att bygga dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik. De kan också genomföra kapacitetshöjande åtgärder mellan Gävle och Sundsvall med hjälp av närtidssatsningen. Investeringarna på Ostkustbanan i närtidssatsningen inleds 2009 och 2010 och slutförs efter 2010. Den förbättrade kapaciteten är mycket viktig för att på ett tillfredställande sätt klara den kommande efterfrågeökningen på spårkapacitet till och från Norrland. Den ökade efterfrågan uppstår bland annat på grund av att Botniabanan och Ådalsbanan öppnas för trafik om några år. I infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter presenterar regeringen en ekonomisk ram på totalt 417 miljarder kronor som under åren 2010-2021 ska avsättas för infrastrukturåtgärder. Nu följer att de regionala företrädarna och trafikverken inom den givna ramen ska presentera förslag på åtgärder och prioriteringar. Regeringen beslutar sedan vilka konkreta åtgärder som ska ingå i respektive planer. När det gäller SJ:s planer är det inte regeringens uppgift att uttala sig om vad som är det rätta utbudet på en viss sträcka där kommersiell trafik bedrivs. Regeringens fokus ligger i stället, vid sidan av att förbättra infrastrukturen, på att förbättra marknadens sätt att fungera. När tjänsterna utformas bör det vara resenärernas behov som ska stå i centrum. Regeringen har av den anledningen för avsikt att under nästa år till riksdagen lämna förslag till ökad konkurrens mellan kommersiella aktörer på persontrafikmarknaden för järnväg. Det betyder att fler företag än SJ ska kunna bedriva företagsekonomiskt lönsam trafik, samtidigt som resenärernas krav på kvalitet och tillgänglighet inte ska få stå tillbaka. Det är min övertygelse att fler producenter på marknaden ökar antalet kreativa lösningar, vilket i sin tur gynnar ett mer hållbart resande. Då Hans Stenberg, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Raimo Pärssinen i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Det här är en sådan där underbart konkret interpellation. Det är inte alltid man har möjlighet att ställa sådana direkta frågor. Jag kan konstatera att när jag frågar om ministern är bekymrad över SJ:s planer på att dra in kvällstågen mot Norrland svarar ministern med en lång utläggning om infrastrukturplaner på 417 miljarder kronor och en plan som sträcker sig till 2021. Det kan i och för sig vara tjusigt. Det första jag vill säga är att jag håller med ministern om bedömningen att Ostkustbanan är väldigt viktig, och att det är oerhört viktigt att trafiken fungerar väl också norröver från Stockholm. Men frågan var ganska enkelt ställd. Vi har fått reda på att SJ planerar att dra in eller ställa in tåg. Det ska inte gå längre än till Gävle från 20.00 från Stockholm. Man kommer dessutom att minska antalet vagnar. Det blir en förstaklassvagn mindre på morgonen och en på eftermiddagen. Det här kommer då att ske när man ändrar tidtabellen. Det blir väl någon gång i december. Jag och många andra åker tåg på den här sträckan. Den är väldigt vältrafikerad. Det är mycket folk som åker. Det är också en lönsam sträcka för SJ. Men då blir frågan: Är ministern bekymrad över det här? Är det acceptabelt att man försämrar tågtrafiken norrut? Om det inte är det undrar jag vad vi ska göra för att man ska kunna upprätthålla en trafik även norrut. Man kan ju tänka sig att det är många som är nere i Stockholm i affärer - det kan handla om politik eller annat. Då måste de åka hem redan vid 18-tiden för att ta sig norrut. Det här är inte bra. Jag tror självklart att ministern håller med om att det här inte är bra. Därför kan det inte heller vara ett bra svar när ministern säger att hon inte har någon anledning att uttala sig om SJ:s planer. Självklart har hon det. Det finns också ett ägaransvar. Det är kapacitetsbrist på den här järnvägssträckan. När får vi ett annat tåg som ska ersätta det som SJ drar in? Det vet vi inte heller. Det är därför jag säger: Om jag ska åka till Söderhamn vill jag kanske ha en anslutning in i landet, eller om jag ska åka till Hudiksvall och ta mig in till Delsbo, och då måste jag lämna Stockholm ganska tidigt. Det här borde rimligtvis även minister Torstensson vara intresserad av att kunna lösa på ett hyfsat sätt. Det är många gånger som vi norrlänningar har fått stå här, oavsett regering, höll jag på att säga, och ifrågasätta SJ:s planer på att dra in tåg. Det kan vara tåg mot Östersund, eller det kan vara tåg mot Sundsvall. Nu är vi återigen i den situationen. Våra kommuner är också väldigt angelägna om att den här möjligheten att röra sig finns. Vi har också större arbetsmarknadsområden. Jag känner kvalificerade duktiga människor som dagpendlar. Ibland kan det hända att man måste jobba över och så vidare. Möjligheten att röra sig är oändligt viktig. Jag frågar igen om det är acceptabelt att man genomför en sådan här förändring. Dessutom gör man det på det viset att man inte har någon som helst dialog med kommunerna eller med länsstyrelser. Vad kan man göra från regeringens håll för att se till att det blir en sådan här dialog? Man kan ju inte bara gömma sig och säga att det är SJ som styr det här. Det måste finnas en vilja också från regeringens sida. Snälla Åsa Torstensson, se till att vi norrlänningar kan få behålla det här tåget!

Herr talman! Jag vill verkligen understryka det som Hans Stenberg tar upp i interpellationen. Det här är en angelägen fråga. Vi som ofta åker på den här sträckan måste med rätta ställa oss frågan varför det så ofta är förseningar. Det är fler än någonsin. Det handlar om signalfel. Det handlar om lokfel. Det är elledningar som inte fungerar med mera. Man funderar på om det inte är just konkurrens som behövs - ministern lovade att det ska bli större konkurrens på de här linjerna. Men allt det här skapar förseningar. Med bristen på dubbelspår blir det dessutom svårt att köra i kapp om det är kortare förseningar. Det blir snarare värre och värre utmed sträckan. Senast var jag stående i Gävle i två och en halv timme för att de skulle ordna fram ersättningsbussar. Man tycker att det borde gå att ha bättre beredskap än så. Många av passagerarna på de här tågen reste för några år sedan med bil och flyg, för det var det smidigaste. De har i takt med ökad miljömedvetenhet gått över till tåg, och det är väldigt positivt. Man har dessutom upptäckt att när man åker tåg så tar det inte 3 timmar och 20 minuter till Sundsvall, utan man får 3 timmar och 20 minuter. Det är skillnad, om man jämför med bil och flyg, som inte är så nyttigt. Den här utvecklingen har varit positiv ur miljösynpunkt, som jag sade, och gett resenärerna en bättre livskvalitet, resekvalitet, jämfört med att sitta och åka bil och flyga. Att man nu dessutom varslar om att det ska bli färre avgångar i bägge riktningar gör inte situationen bättre för oss som är beroende av att kunna resa på de här sträckorna. Jag förutsätter att statsrådet verkligen tar den oro på allvar som interpellanten och vi övriga framför och ser till att det snarast satsas på att tågen ska bli ännu snabbare och punktligare och att det blir fler avgångar. Vi i Medelpad är glada åt att statsrådet har satsat på infrastrukturen när det gäller E 4:an genom Sundsvall och bron där. Det blir väldigt bra på många sätt. Nu hoppas jag också att järnvägen ska få en chans att fungera, för blir det sämre och sämre med järnvägen är det risk att folk återgår till bilar och flyg, och det är väl inte det bästa. Att vi släpper loss konkurrensen på sträckan tror jag är viktigt, för ibland har man känslan av att de tror att de kan bete sig hur slarvigt som helst och ändå få passagerare.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Vi har behov av att investera i infrastruktur fram till 2021. Det är vi överens om. Vi har i vår budgetmotion lagt ytterligare 40 miljarder utöver det som regeringen lägger. Vi är överens om att behovet finns. Vi pratar om sträckan Sundsvall-Stockholm. Men man åker inte bara fram till Sundsvall. Det finns anslutningar vidare till Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Långsele. Det är alltså inte bara fram till Sundsvall man åker, utan det finns även de som åker längre bort och använder sig av det här tåget. Jag kan instämma i det som Lars Lindén säger när det gäller både förseningar och att man får de här 3 timmarna och 20 minuterna. Det är många statsanställda som åker tåg. Det är mycket glädjande att statsanställda föregår med gott exempel och åker tåg. Men vi kan inte stå här i kammaren och säga till den som vill åka till Sundsvall eller längre norrut den 19 december kl. 20: Vi håller på att bygga. Till 2021 ska det vara klart. Det kan vi inte göra. Vi måste se till att behålla tågpassagerare på de lönsamma sträckorna - även Lars påpekar att det här är lönsamt. Vad händer annars? Man byter transportmedel. Man kanske kan använda bil i stället. Man kan använda flyg. Dessutom står det i samma infrastrukturproposition att Midlanda, Sundsvall-Härnösands flygplats placerad i Timrå, inte längre ska subventioneras av staten. Regionen drabbas dubbelt. Flygplatsen drar man undan benen för, och man ska också dra in möjligheten att resa ned till Stockholm. Man borde se över detta. Jag hoppas att statsrådet tar våra funderingar på allvar. Vi norrlänningar står inte alltid i främsta position och har inte alltid strålkastaren på oss. Vi måste många gånger kämpa för att bli hörda och sedda. Det är viktigt också ur ett annat perspektiv. Det finns ett ganska stort näringsliv i regionen. Handelskammaren i Sundsvall har bara för någon vecka sedan påpekat hur viktigt det ministern säger är, och Socialdemokraterna har som sagt anslagit 40 miljarder mer i infrastrukturbyggande. Vi vill att fler ska åka tåg. Vikten av främst tåget men även flygplatsen för näringslivet i regionen är ofantligt stor. Jag hoppas att statsrådet i debatten kan komma med ett lite mer konkret svar på en konkret fråga.
Herr talman! Jag uppskattar verkligen interpellationen, som har med tågtrafiken på Ostkustbanan att göra. Men det är förvånande att Raimo Pärssinen försöker tolka om vad interpellanten, som inte ville vara närvarande här, egentligen efterfrågar. Det står rakt upp och ned i interpellationen: "Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon kommer att vidta för att det upprätthålls en väl fungerande tågtrafik på Ostkustbanan." Här och nu gör jag precis det som ni socialdemokrater har missat under tolv år. Jag lägger dit nya resurser, för Banverket har tidigare inte fått tillräckligt mycket pengar för drift och underhåll. Vi ålägger Banverket att 2009 och 2010 vidta åtgärder för att komma till rätta med det som ni beskriver: signalproblem och kapacitetsbrister. Det handlar om ordinarie underhåll som borde ha utförts tidigare - då hade ni inte behövt sitta i den situationen. Jag tror nog att båda socialdemokratiska debattörer ska vara lite försiktiga med sin kritik mot vilka åtgärder som här och nu läggs på kapacitetshöjning, till exempel mellan Gävle och Sundsvall. Jag är förvånad över Raimo Pärssinen. Jag tror att Raimo Pärssinen som interpellant vet att SJ AB är ett bolag som ska skötas med avkastningskrav. Regeringen styr inte, utom via ägarstyrning. Däremot har jag som infrastrukturminister ambitioner att i närtid lägga resurser till Banverket som riksdagen under hösten kommer att hantera i ordinarie budget. En stor del av de nya 10 miljarderna 2009 och 2010 läggs på kapacitetshöjning och bättre underhåll för att modernisera banorna. Det krävs i dag för att ni som pendlare och järnvägsresenärer inte ska behöva vara så frustrerade som ni beskriver.

Herr talman! Jag hade inte tänkt höja rösten, ta i och kritisera. Jag har ställt en konkret fråga som handlar om tågavgångar norrut. Får SJ göra som de har tänkt och vill göra kommer det att ställa till stora bekymmer som är kopplade till möjligheten att resa. Resor är alltid kopplade till möjligheter att göra affärer, jobba eller studera. Vi får höra att det minsann är Socialdemokraternas fel att SJ håller på och ställer till det. Visst kan vi ha en interpellationsdebatt om infrastruktur. Det har jag gärna med ministern. Men just nu har jag en oerhört konkret fråga som handlar om det minskade antalet avgångar norrut, mot Norrland efter ostkusten. Jag är helt övertygad om att det finns konsensus i hela riksdagen om att järnvägen är en transportmöjlighet som måste bli bättre och mer tillgänglig för att vi ska klara klimat och annat. Det är jättebra, och det råder inget tvivel om den saken. Men just nu är jag väldigt konkret och nära. Jag undrar om ministern anser att det finns möjlighet att låta den gamla devisen bli en hedersparoll igen: Låt hela Sverige leva! Varför ska inte vi kunna ha de möjligheterna här? Är det så att vi har en infrastrukturminister som säger att det inte är regeringen som styr? Visserligen har man ett ägaransvar, men det är inte regeringen som styr. Är det det vi ska gå ut och berätta i morgon? SJ har de här planerna på försäljning, men man har inte gått ut och haft någon dialog med berörda kommuner eller länsstyrelser om detta. Ska vi nöja oss när vi står i riksdagens kammare och säga: "Nej, det här är ingenting som vi styr; det är SJ som gör det"? Jag tänker inte på något vis föra någon typ av polemik eller retorik, men jag blir, herr talman, lite trött på att olika statsråd säger att det finns en egen styrelse som sköter Försäkringskassan eller vad det nu månde vara. Det måste finnas möjligheter för politiken att balansera upp de ojämlikheter som finns i Sveriges avlånga land. Därifrån kommer den gamla devisen: Låt hela Sverige leva. Ge dem och oss samma förutsättningar. Låt inte SJ själv få ställa till så att det blir sämre för de kommuner som finns utefter Ostkustbanan. Låt oss inte nöja oss med att säga: Okej, det styr och gör som det vill. Jag är inte nöjd med det. Jag tror inte heller att minister Torstensson innerst inne är nöjd med det. Frågan är: Kan vi göra någonting åt det? Jo, vi kan belysa det här i kammaren och lyfta upp en diskussion om det. Vi kan gå ut brett och säga att de här planerna finns och att vi har fått reda på dem. Låt oss ta en diskussion med alla berörda utefter Ostkustbanan och se vad de tycker om det. Skulle de nöja sig med beskedet att regeringen inte styr? Ministern och även talmannen får faktiskt ursäkta mig, men det här duger inte som svar. Vi måste gemensamt kunna göra någonting åt det. Det är något som jag tror att vi norrlänningar känner att vi kan göra över partigränserna. Återigen: Visa lite större intresse för den konkreta frågan. Jag ber er om det.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det finns brister och att de har blivit allt större. Det har som orsak att den förra regeringen inte satsade tillräckligt. Jag håller med om det. Men nu är vi där vi är. Vi kan inte bara peka ut vem som har gjort fel, utan nu har vi ansvaret och måste göra någonting åt det. Det är på underhållssidan som det finns brister på många håll. Ta bara en så enkel sak som att lyssna på radio när man åker. Det är så fint att man får låna en grej att stoppa i öronen och koppla in. Då hör man alla tre kanalerna på en gång. Efter fem minuter orkar man inte lyssna något mer. Hur tänker de egentligen? Det verkar som att allting bara får rasa. Det finns ägarstyrning, fastän det inte är statsrådet som står för den. Vi måste påverka dem som företräder staten i SJ:s styrelse så att de verkligen prioriterar rätt. Det måste vara något fel när man låter det förfalla så här. Vi som åker ofta känner att det blir allt sämre på flera punkter. Jag vill uppmuntra statsrådet att snabbt satsa på att det blir konkurrens på de här linjerna. Det borde egentligen vara rena guldlinjerna med så många människor som reser. Att man inte avsätter en del av överskottet för att hålla standarden är en skandal.

Herr talman! Det är mycket intressant. I propositionen säger regeringen att man föreslår att Midlanda flygplats, det vill säga Sundsvall-Härnösands flygplats, inte längre ska vara statlig med motiveringen att det finns andra fungerande kommunikationer. Är det bil eller buss man menar? Förmodligen menar man inte tåget, eftersom tåget dras in. Oron för att tåget dras in är inte obefogad. Vi vet hur det var tidigare. Flera X 2000-tåg gick tidigare till Härnösand. Man drog in dem, och nu finns det bara ett par tåg som går till Härnösand. Nu är det Sundsvalls tur att få ett par linjer till och från indragna. Menar regeringen när nu tågtrafiken försämras att vi kan ta tillbaka den delen av infrastrukturen, och säga att Midlanda flygplats inte ska vara statlig? Är det meningen när statsrådet säger: Det är SJ:s problem? Det blir uppenbarligen ett infrastrukturproblem och ett transportproblem för oss i regionen. Om vi inte får någon flygplats, inget tåg och inte får möjligheten att ha bra flygkommunikationer och tågkommunikationer, hur ska då regionen kunna växa och utvecklas vidare?
Herr talman! Jag har varit i Sundsvall av flera andra anledningar. Det har till exempel handlat om att skapa bra förutsättningar för effektiva transporter på väg. Det är naturligtvis en viktig del som många också efterfrågar. Jag vänder mig återigen till Raimo Pärssinen, som inte har ställt interpellationen. Jag vill ändå till den som läser protokollet hänvisa till att svaret jag ger är svar på frågeställningen. Regeringen satsar nya miljarder på järnvägsinfrastruktur för att förbättra till exempel tågtrafiken på Ostkustbanan. Det är en åtgärd just för att de resenärer som Raimo Pärssinen hänvisar till inte ska bli frustrerade över ständiga signalavbrott eller andra problem. Det är de åtgärderna som Banverket har att direkt börja arbeta med under år 2009 och 2010. Jag tror också att Raimo Pärssinen i interpellantens ställe förstår när jag säger att SJ AB är ett kommersiellt bolag med avkastningskrav. Regeringen styr via sedvanlig ägarstyrning. Sedan vill jag vända mig till Jasenko Omanovic. Jag har inte sagt någonting om att SJ är ett problem. SJ har enligt den information jag har kunnat ta del av själv valt att göra detta. Man hänvisar till att det är relativt få som reser norr om Gävle den sista turen. Man vill optimera sina resurser på andra ställen via de fordon som man har tillgång till. Det är SJ:s eget ställningstagande att göra den värderingen med hänvisning till att man kan använda sig av fordonen på ett effektivare sätt någon annanstans. Jag är den förste att bejaka, Raimo Pärssinen, att det finns utrymme för fler än SJ just för att möta resenärernas behov. Det handlar om att mycket tydligt sätta resenären i fokus. Även om inte ärendet hör hemma i den här interpellationsdebatten kan jag nämna att Norrtåg är ett praktexempel. Där vill man nu gå vidare och hitta former där SJ inte har varit intresserat av att köra persontrafik på spår. Det ska bli mycket intressant att följa det. Det sätter just resenären i fokus.

Herr talman! Tack för diskussionen, ministern. Jag försöker att hålla den på en mycket konkret nivå. Jag har tidigare sagt att det finns stor konsensus om att satsa på järnväg för att klara klimatet framöver. Ministern Åsa Torstensson talar om att sätta resenären i fokus. Det är jättebra om regeringen gör det. Men det vore ännu bättre om också SJ gjorde det och på så vis kunde garantera att vi kan ha sena avgångar från Stockholm som går norrut. Det är relativt få som åker. Då kan man ha marknadsmässiga principer. Man kan räkna ut något delningstal som säger att det måste vara över ett visst antal som åker tåg, annars slår vi igen. Eller så säger man att det också är stora möjligheter för Norrland att utvecklas så att det blir fler som åker, med tanke på att det är bra för klimatet och så vidare. Nog borde det rimligtvis finnas också en tanke från regeringens sida när man har samtal med SJ och andra och också med de kommuner som finns efter Norrlandskusten och säger att det är klart att vi ska försöka att gemensamt se till möjligheter finns även för er. Min konkreta fråga är om ministern är beredd att finnas med i ett sådant arbete och inte bara säga: Detta är en sak för SJ, det är inte regeringen som styr. Det är inte roligt för Söderhamns och Hudiksvalls kommuner att få höra att det faktiskt är SJ som bestämmer det här helt och hållet. Vi tror faktiskt att politik kan göra skillnad, och politik ska också göra skillnad. Låt hela Sverige leva och låt också hela Norrland leva! Men se då till att SJ inte får genomföra de här försämringarna för oss. Det är tredje gången nu jag står i talarstolen här i riksdagens kammare och säger: Snälla ministern, lyssna på oss!
Herr talman! Jag tror att det återigen är viktigt att jag upprepar det Raimo Pärssinen säger om att det är för få personer som åker tåg till Sundsvall. Det är inte jag som säger det. Det är bäst att upprepa detta. Det finns en förmåga hos socialdemokratiska interpellanter att lägga ord i min mun som jag inte har sagt eller ens har tänkt att säga. Det här är en hänvisning till SJ:s egna prioriteringar och egna val. Mitt starka fokus - vilket jag hoppas att vi har tillsammans med Socialdemokraterna även om det inte har visat sig tidigare vad gäller investeringar på järnvägssidan - är just att både sätta resenären i fokus och skapa förutsättningar att ha en modern järnvägsinfrastruktur och en modern struktur som möter resenärerna. Anledningen är att jag tror att man med en mångfald operatörer också skapar förutsättningar att möta resenärerna på det sätt som Raimo Pärssinen efterlyser. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi för den debatten. Det är klart att resenärer har olika behov beroende på hur de pendlar och på vilken generation de tillhör. Det är viktigt att möta alla generationer i dag, så att människor inte väljer att lämna tåget. Det är därför jag sätter fokus i närtidssatsningen på att vidta åtgärder för att förbättra banan så att de tåg som går i dag via SJ:s regi blir bättre och har större punktlighet. Det beror ofta på spåren eller spårkapacitet. Allt detta har vi satt fokus på när vi har lagt pengar till Ostkustbanan i närtidssatsningen.